Herr talman! Om man gör en tillbakablick och ställer samman de uppgifter över den ekonomiska utvecklingen under 1967 som vi nu har tillgång till, så finner man att fjolåret visar sämre resultat ur ekonomisk synpunkt än man ansåg sig ha anledning att anta när finansministern presenterade statsverkspropositionen i början av år 1967. Tillväxten i ekonomin mellan 1966 och 1967 stannade vid 2,7 procent mot tidigare 3,3 procent. Investeringarna i näringslivet tycks under förra året volymmässigt ha varit drygt ett par procent lägre än året dessförinnan. Det som faktiskt hjälpte upp den ekonomiska utvecklingen var egentligen att man vidtog åtgärder för att öka efterfrågan från stat och kommun. Detta icke sagt som någon kritik — det var naturligtvis nödvändigt i den situationen — utan det är bara ett konstaterande att det var detta som hjälpte upp det hela, att man från statens sida satte in åtgärder för sådana beställningar. Men den privata ökningen var låg, och näringslivets investeringar i maskiner och byggnader minskade. Under den gångna vintern har konjunkturen fortfarande varit svag, och vi har haft en efter våra förhållanden mycket hög arbetslöshet. Vi har också dragits med andra bekymmer på det ekonomiska området. Lönsamheten i näringslivet har för det mesta varit svag; naturligtvis har det höga ränteläget bidragit härtill. Tillsammantaget tycks allt detta ha gjort att investerings benägenheten inte varit tillfredsställande. När det gäller den närmaste framtiden har finansministern visat en ganska optimistisk attityd. I kompletteringspropositionen säger han att man »kan se mot framtiden med försiktig optimism». När han annonsvägen sprider sin »konsumentupplysning» till allmänheten — det är väl ett slags konsumentupplysning, ty annonsen är avsedd för väljarna är han djärvare. Han konstaterar då kort och gott: »Vi är på väg mot en ekonomisk uppgång. Den internationella konjunkturen förbättras.» Men helt stämmer väl inte regeringens handlande med en så optimistisk syn på utvecklingen. För inte så länge sedan frisläpptes investeringsfonderna — naturligtvis med rätta. Men om man är så där optimistisk i fråga om konjunkturen för den allra närmaste framtiden till och med, frågar man sig: Är det klokt att slopa denna avgift ända till april nästa år? Man kan då göra samma misstag som i slutet av 1950 talet. Ja, vi har ju följt finansministern i hans prognoser gång på gång. Ibland har det varit si, ibland har det varit så och ibland har det varit annorlunda — som någon sagt — med tillförlitligheten. Jag vill därmed inte påstå att finansministern är en sämre prognosmakare än andra, men ekonomiska prognoser är nu en gång prognoser och måste värderas som sådana. Det har roat mig att se efter vad finansministern sade för ett år sedan; om han då var negativ. Nej, då hette det ungefär så att en vändpunkt skulle ha inträtt redan under årets första kvartal, alltså under 1967 års första kvartal. Det fanns en prägel av försiktig optimism, och konjunkturbilden i Västeuropa skulle ha förändrats till det bättre. Naturligtvis skulle vi, liksom 1i fjol, vara mycket glada om årets prognos visar sig hållbar. Men vi måste konstatera faktum: under förra delen av fjolåret gav finansministern uttryck för en klar optimism, och han gör likadant i år. Hur det gick i fjol vet vi: det blev alldeles tvärtom, annars var det rätt.

Vi har bara att hoppas den här gången liksom vi gjorde i fjol. Ty det är ett glädjeämne, inte bara för en finansminister utan också för oss vanliga människor, att konjunkturerna är någorlunda hyggliga. Om vi då ser på förutsättningarna, måste vi konstatera att trots allt är nog konjunkturbilden inte säker, utan det är väl riktigare att säga att den är något osäker.

I Tyskland ser man kanske någon ljusning; industriproduktionen ökar men relativt sakta totalt sett. Från OECD:s sida har framhållits att det faktiskt behövs fortsatta större statsbeställningar, om man i Tyskland skall kunna hålla konjunkturuppgången vid makt. Frankrike har hittills fört en tämligen försiktig ekonomisk politik, och i England består ju alltjämt de ekonomiska svårigheterna. Naturligtvis hoppas vi att engelska regeringen skall lyckas i sin budgetpolitik, men det är en åtstramande politik som väl åtminstone temporärt får en negativ effekt på vår export. Men om man lyckas, blir ju förhållandena bättre. Huruvida man kommer att göra det, står emellertid inte ens att läsa i stjärnorna. Alla de länder i Västeuropa som jag har nämnt brottas liksom vårt land med allvarliga s.k. strukturproblem som i sitt släptåg har företagsnedläggelser, andra omställningar och friställning av arbetskraft. Jag skulle därför vilja beteckna konjunkturutvecklingen här hemma för det första halvåret som litet osäker. Jag vill visst inte måla svart och säga att vi har anledning att räkna med en svår konjunktur. Men osäker är den nog. Nu under vårmånaderna har ju den mycket svåra arbetslöshet som vi hade i vintras släppt till en del. Men det brukar alltid vara så under vårmånaderna.

Vidare skall vi komma ihåg att förutom de som registreras som arbetslösa finns det många andra grupper som inte direkt tillhör kassorna än och som man ifrån socialdemokratiskt håll tycks vara mycket obenägen att ordna någonting för i inkomstförsäkringsväg. Det är obegripligt för mig att man ställer sig så negativ ifrån ett parti som har haft jämlikhetsparollen som ledstjärna, i varje fall förr. Man motiverar sin negativa hållning med att det kan försämra för de andra. Det vill vi inte vara med om. Det finns konstruktioner varigenom man kan ordna detta utan att försämra för andra. Vi på vårt håll har två ledmotiv i denna fråga. Halva folket är försäkrat och vi vill ha in även den andra hälften i försäkringen. Och det skall ske under sådana former att ingen får det sämre. Det har vi strävat efter i många år ända sedan det avgavs ett betänkande i ämnet; i den ifrågavarande utredningen hade vi ju en reservant. När man ser på statistiken skall man också komma ihåg att det finns stora grupper som inte är i ordinarie arbete — sedan må det uttryckas hur som helst — utan som omfattas av beredskapsarbeten, omskolning o. s. v. Jag skall ingalunda göra mig skyldig till den överdriften och säga att det inte skall förekomma någon omskolning. I ett progressivt och dynamiskt samhälle behövs naturligtvis en viss omskolning av folk. Men volymen omskolade har enligt min mening icke bestämts från någon sådan utgångspunkt, utan man har tagit de sysslolösa som finns och skolat om dem och därigenom — medvetet eller omedvetet — fått bort dem ur arbetslöshetsstatistiken. De penningpolitiska åtgärderna — i första hand ränteläget — har under det senaste halvåret inte stått i överensstämmelse med den aktuella konjunktursituationen.

Vi har också framlagt andra förslag om statsbeställningar m.m. Till en del har vi anledning att uttrycka tillfredsställelse, ty regeringen har nog i viss mån accepterat vår konjunkturbedömning. Man har gått in för statliga beställningar, ändrat bestämmelserna för oprioriterat byggande och — låt vara mycket måttlig — en bit in på året företagit en räntesänkning. På många punkter har våra krav emellertid lämnats obeaktade. Mycket talar för att vintern skulle ha varit bättre ur sysselsättningssynpunkt, om man redan i höstas satt in verkligt stimulerande åtgärder. Men då skulle man vänta och se. Till de mera generella åtgärder som enligt min mening då kunde ha vidtagits i viss omfattning har regeringen ställt sig avvisande. Skälet är naturligtvis att regeringen vill behärska situationen när konjunkturen en gång vänder, och det är ju vällovligt och nödvändigt.

Jag tycker nog att regeringens obenägenhet att driva en verkligt aktiv konjunkturpolitik inte är helt ny. I stort sett har viljan att driva en aktiv politik bara funnits då det gällt att höja skatterna under en högkonjunktur. Men det är inte bra, herr finansminister, att det verkar som om de känsligaste konjunkturmedlen endast tas fram när de kan tillföra statskassan pengar genom nya skatter, detta under åberopande av att det råder en s.k. överhettning som gör att man måste dra in mer pengar och överbalansera budgeten. En överbalansering är väl inte något fel i och för sig. Budgeten har ju överbalanserats i långa tider och såsom finansministern mycket riktigt påpekat har jag vid många tillfällen från denna talarstol talat för en överbalansering. Men man skall dra konsekvenserna och när det vänder kunna tänka sig den motsatta åtgärden. Annars blir man av den allmänna opinionen beskylld för att använda konjunkturpolitiken främst som ett argument för att höja skatten. Och sedan det är gjort behåller man skatten på den höga nivån, ty snart kommer det nya krav på andra områden eller också blir det lågkonjunktur, och då går pengarna åt. Jag skulle gärna se att finansministern visade litet större flexibilitet — för att begagna ett slitet men av finansministern själv inte sällan använt uttryck — i förhållandet högkonjunktur —lågkonjunktur. Säkerligen skulle finansministern ha framstått som en ännu duktigare karl, om han hade varit pådrivande i en aktivitet av det slaget. Med vår ställning och ekonomi har vi ingen rätt att sitta och vänta på att andra skall göra det. Var lika djärv som Wigforss var i början på 1930 talet! Han vågade gå in för en verkligt aktiv konjunkturpolitik. Men den får inte främst bestå i att man höjer skatterna i en överhettad konjunktur, utan man skall vara medveten om att den också fordrar motsatta åtgärder i någon form. Naturligtvis måste de åtgärderna även utgöras av en sänkning av skatter som snabbt kan höjas igen, när detta blir aktuellt. Jag underkänner helt det här talet om att uttagsprocenten är en god regulator; den är alltför långsamt verkande för att vara det. Det är inte en sådan åtgärd jag här syf tar på. Om man, såsom vi önskade, hade stimulerat konjunkturen tidigare — helst redan i höstas så tror jag att man hade sluppit en hel del arbetslöshet, eller friställningar som det heter, och kanske också en del av företagsnedläggningarna, herr finansminister. Och kritiken mot den obenägenhet som visats i det fallet har inte kommit bara från oppositionen. Den vet jag att finansministern inte bryr sig så mycket om; han betraktar väl den som taktiskt betingad, och gör man det värderar man den på ett helt annat sätt.

Kanske skulle man t.o.m. efter hand, som brukar ske vid en överhettning — jag talar alltjämt till finansministern — kunna tillgripa direkt bromsande åtgärder. Det kan inte vara omöjligt att göra detta. Jag skulle tänka mig att finansministern menar att allt detta är svårt att genomföra, men det är inget skäl för att underlåta att göra ett försök. Det är mycket i denna värld som är svårt — det har både finansministern och jag erfarenheter av — men vi får ändå ge oss i kast med uppgiften och försiktigt pröva oss fram. Det menar jag att man skulle ha gjort också denna gång. Man skulle försiktigt ha satt in effektivare stimulans redan från hösten 1967 när det stod klart, att finansministerns här i riksdagen i början av 1967 uttalade optimism slog slint — ty det gjorde den. Därmed har jag också sagt att jag tycker att man gör alltför stor skillnad mellan ekonomiska och politiska åtgärder av generell och av selektiv natur. De generella åtgärderna reserverar man tydligen för en uppåtgående konjunktur; man har i varje fall inte hittills kunnat tänka sig att sätta in dem under en åtstramningsperiod. Om finansministern kan komma till rätta med förhållandena genom vad han kallar selektiva åtgärder är det självfallet gott och väl, men vi tycker att man inte har lyckats med detta under den gångna vintern. Vad som skall hända under kommande vinter vet vi inte riktigt, men jag skulle nog vilja säga att jag inte är lika pessimistisk inför hösten som i fjol. Man kan skönja om inte precis en konjunkturuppgång så dock möjligheterna till en sådan — i det avseendet är jag överens med finansministern. Men osäkerheten om :konjunkturutvecklingen gör att vi velat uppskjuta ikraftträdandet av den allmänna arbetsgivaravgiften. Kom ihåg att vi inte har gått emot denna i princip! Men vi har menat att man inte skall ta ut den i nuvarande konjunkturläge utan skall vänta något för att se, om optimismen i år är mera välgrundad än den var i fjol. Jag skulle kunna tänka mig att det blir fallet, om även i så ringa mån att man får dröja ytterligare ett slag med den allmänna arbetsgivaravgiftens ikraftträdande. Självfallet har den långvariga och inte oväsentliga konjunktursvackan satt spår i statsfinanserna. Skatteinkomsterna har blivit mindre än vad finansministern räknade med, och samtidigt har arbetsmarknadspolitiken krävt merinsatser som ökat statens utgifter utöver de tidigare planerna. Vi har från vårt håll, såsom framhållits tidigare från denna talarstol, varit klart införstådda med att arbetsmarknadsmyndigheterna skulle få ökade resurser till sitt förfogande. Om folk inte kan få arbete i det »ordinarie» näringslivet måste de naturligtvis hjälpas på något sätt. På denna punkt tror jag inte det råder några delade meningar, även om jag talar bara för vårt partis räkning — jag står ju här som centerpartist. Vi har haft denna inställning ända sedan början på 1930-talet och har också visat den i handling. Jag skall inte fördjupa mig i några utläggningar av skälen för detta. Det är alldeles uppenbart att folk som inte har arbete måste få hjälp. Den svaga konjunkturen innebär ingen fara i finanspolitiskt hänseende i dag — det är riktigt. Men om jag varit så säker på en konjunkturuppgång som finansministern är i den helsidesannons jag tidigare omnämnde skulle jag kanske ha varit något mera orolig än han för budgetsituationen. Då finansministern emellertid inte ger uttryck åt någon sådan oro uppfattar jag detta så att han menar att annonsen innehåller i princip riktiga påståenden. Sedan finns det ju något som heter överdrifter och underskattning. Prisstegringarna är ett stort ont i samhället, som vi alla måste hjälpas åt att bekämpa. Därvidlag fordras det enligt min mening nya okonventionella tag, om vi skall kunna se till att det inte blir så att de anställda och andra inkomsttagare får pengar endast i ena halvan av lönekuvertet och frisk luft i den andra halvan. Under sådana förhållanden ger ju en lönehöjning på 10 procent egentligen maximalt 5 procent i lönestegring — de andra 5 procenten är luft. Vi vet alla att det varit på det sättet att prisstegringarna ätit upp hälften av lönehöjningen och ibland litet till. Av den återstående hälften har så finansministern tagit — och behövt ta — drygt hälften. Om man på detta vis först tar bort hälften av lönehöjningen och så av den kvarvarande hälften återigen tar bort drygt hälften blir det inte så förfärligt mycket kvar. Jag skulle gissa att ungefär 2 procent av de 10 procenten är vad många maximalt menar sig ha fått. Nåja — detta är inga nyheter, och deklarationerna om att vi vill försöka hejda inflationen är inte heller nya. Men vad jag menar är att det fordras nya, friska tag om vi skall lyckas få till stånd en ändring. Och vi har råd att gå före härvidlag och ge exempel. Prisstegringarna har varit väsentligt mindre i år — men så är det ju alltid under en lågkonjunktur. Ibland blir det t.o.m. prissänkningar, om lågkonjunkturen är kraftig, utan att man egentligen gör någonting. Nu har prisstegringarna alltså varit dämpade, och detta beror kanske till viss del på läget för jordbruksprodukterna, för vilka världsmarknadspriserna på ett år sjunkit med cirka 10 procent. Jordbruksprodukterna betyder dock inte så mycket i detta hänseende. Situationen för jordbrukarna är emellertid bekymmersam; andra grupper har ändå fått litet kvar i de »luftbetonade» kuverten. När jag förenklat uttryckte saken så, att ungefär hälften är luft och att finansministern tar en stor del av det som är kvar, tänkte jag naturligtvis även på landstingsoch kommunalskatterna. Men jordbrukarna har fått väsentligt mindre inkomster. Från vissa håll har bedrivits en utrotningskampanj mot jordbruket. Vi satte in kraftiga motåtgärder, en antiutrotningskampanj, och tack och lov blev inte dessa åtgärder effektlösa, utan hade den verkan att många jordbrukare stannade kvar. I annat fall hade de kanske infunnit sig hos myn digheterna och åderlåtit statskassan i stället för att nu försörja sig med eget, visserligen dåligt betalt, men dock arbete. Till den ekonomiska bilden i dag hör faktiskt att många företag i skilda branscher arbetar med dålig lönsamhet och att inkomsterna inte helt räcker till för att täcka kostnaderna för förslitningen och förnyelsen av produktionsapparaten. Det finns många exempel på det. Hos en del företag har det varit så dåligt, som jag sade nyss, att de gått på näsan. Investeringarna har därför av begripliga skäl inte varit så våldsamt stora i allmänhet. Det är ändå dagens investeringar — förbättringar i maskiner, i utökad produktion o.s.v. — som vi skall bygga på framöver. Men regeringspartiet har gjort bra litet för att underlätta detta. Jag tänker bl.a. på räntepolitiken, som jag återkommer till senare. Jag tänker också på omsen på maskininvesteringar, beträffande vilken finansministern enligt vår mening gick in för vad som kan kallas en halvmesyr. Jag skall inte upprepa vad jag sade om att den halvmesyren gav fördelar åt de rika företagen, men ingenting åt de fattiga. Det är inte mycket av jämlikhetens politik i det sammanhanget! I den annons jag tidigare talat om påstår finansministern att vår internationella konkurrenskraft är god. Jag tycker att det uttalandet är svagt underbyggt. Genom de kostnadsstegringar som förekommit under många år kämpar faktiskt många företag med svårigheter. Jag såg häromsistens några uppgifter från verkstadsindustrin som visade att cirka en tredjedel av dessa företag går bra. För en tredjedel hänger det och slänger — verksamheten går nätt och jämnt ihop. För den sista tredjedelen bär det sig inte alls — inkoms terna räcker inte till för att täcka löpande utgifter och investeringar för att ersätta förslitningar i produktionsapparaten. Detta är ganska illa. Det ginge väl an, om det gällde bara verkstadsbranschen. Men det finns andra branscher som har det minst lika dåligt eller ännu sämre. Med hänsyn härtill är det föga väl underbyggt att säga att vi har en god internationell konkurrenskraft. Vi kan få den, vi hoppas att få den, men i så fall fordras vaksamhet, uppmärksamhet och aktivitet.

När lönsamheten stiger — vi är väl alla inställda på att den kommer att göra det; annars skulle situationen vara hopplös — kommer naturligtvis också investeringarna att stiga. Men det är under sådana här konjunkturer man skall passa på att göra nya investeringar medan man har arbetskraft ledig. Då skall man trimma och bygga ut produktionsapparaten, så att den blir i möjligaste mån tiptop den dag då efterfrågan har inställt sig. Det är en vanlig tumregel, som industrin brukar följa i mån av råd och lägenhet, men för många har det nog varit ungefär som att säga: Erk du, Maja du, så ska vi ha't, men var ska vi ta't? Jag har talat så mycket om räntan att det egentligen inte är mycken mening med att säga mer.

En annan, för mig nästan avgörande omständighet är att det, när konjunkturen klart pekar uppåt, förefaller riktigt med penmning politiska åtgärder.

Omläggningen till mervärdeskatt har begärts av den borgerliga oppositionen, och nu får vi den. När vi begärde den förelåg det — för att använda det moderna uttrycket — ett skattepaket. Nu har man lossat tåtarna på paketet och tagit ut somt. Jag har den uppfattningen att man var tvungen att göra det nu, ty paketet lades fram för flera år sedan och åtskilligt har hänt på det skattepolitiska området. Inte minst har vi fått höjningar av kommunaloch landstingsskatterna. Den utvecklingen måste alltså sättas in i bilden. Jag tror dock inte att det skulle ha behövt vara någon tidsödande åtgärd att modernisera och aktualisera skattepaketet efter de förhållanden som föreligger i dag. Själva mervärdeskatten är det väl inte så mycket att säga om. Vi är ense om huvuddragen, och i fråga om detaljerna har man ju i utskottet skrivit sig samman till något slags kompromiss. Eftersom jag principiellt har den uppfattningen, att man aldrig bör bråka i onödan, tycker jag det är bra att man har lyckats kompromissa, och i den mån jag kan ha haft något inflytande därvidlag — vilket väl i så fall inte varit särskilt mycket — har jag understött den tanken. En broms på produktionsutvecklingen har varit omsen på investeringarna, men den har vi nu lyckats få borttagen. Intresset för handel och samarbete med andra länder ökar mer och mer. Vi är anslutna till EFTA, men vi tycker inte att detta handelsavtal räcker, utan vi vill ha en liknande överenskommelse även med EEC-länderna. Flera av de länder med vilka vi önskar samarbeta har som bekant infört mervärdeskatt, varför det förefaller åtminstone mig 1ogiskt att också Sverige gör det. Detta måste underlätta den mer eller mindre vittgående gemenskap som vi alla strävar efter och som under alla förhållanden omfattar handeln. Punktskatterna skall jag inte säga mycket om; elskatten har jag nyss talat om såsom en broms på företagsamheten, men det finns ju andra punktskatter också. Man får naturligtvis rätta munnen efter matsäcken även vid borttagandet av skatter och först välja sådana som man anser det viktigast att ta bort. Jag anser att energiskatten är en sådan utgiftspost som försvårar konkurrensen för företagen och dessutom pressar ner de anställdas möjligheter till löneförhöjningar. Man kan inte komma ifrån att så är förhållandet. Om ytterligare pålagor läggs på företagsamheten, får vi se vad som blir över till inkomstförbättringar. Nej, tag bort denma skatt, men gör det vid lämplig tidpunkt!

Utformningen av familjebeskattningen håller på att utredas. Vi får väl, utöver vad som framgår av utskottsutlåtandet, vänta och se vad resultatet kan bli. Man vill gärna ha skäl för och emot innan man intar en bestämd ståndpunkt, även om man har en viss faiblesse för somliga linjer. Särbeskattningen är just ett sådant exempel. Men vi får som sagt väga alla skäl när de en gång framlagts. För att åstadkomma en särbeskattning måste man naturligtvis ha nya skatte regler. Det är nödvändigt att barnfamiljerna får ett förstärkt stöd. För de lägsta inkomsttagarna måste vi genomföra skattelättnader. Vi talar så mycket om låginkomstgrupperna, men det blir litet gjort för deras sak. Men på detta område skulle man nog kunna göra en hel del. Vi skall komma ihåg att den kommunala utdebiteringen i genomsnitt på tio år stigit från 12 kronor till 18 kronor, d.v.s. med 50 procent. Vi har som bekant lekt med tanken på ett schablonavdrag i den kommunala beskattningen på samma sätt som i fråga om statsbeskattningen. Det kostar mycket pengar.

I det sammanhanget vill vi gärna tänka oss att inte andra skattebetalare inom kommunerna helt skall betala detta. Man säger på många håll att det höga kommunala skattetrycket till stor del är en följd av att »staten har prackat på kommunerna arbetsuppgifter». Jag vill inte helt formulera det så. Men kommunerna utför en del arbetsuppgifter, för vilka staten tidigare betalade. Det räcker att objektivt konstatera detta faktum. Jag har talat om arbetslöshetsförsäkring och om arbetsgivaravgift samt tillkännagivit en ståndpunkt i dessa frågor. Vi har uttryckt önskemål om flera reformer i fråga om beskattningen. I vissa fall borde det ske något slags omfördelning på ett sätt som vi tycker borde vara mer rättvist och som skapar förutsättningar för en snabbare produktionsutveckling. I andra fall skulle det medföra anspråk på statskassan. Här upprepar jag vad jag nyss sade, nämligen att vi vill väcka frågan och helst få ett principbeslut till stånd om åtgärder, som skall träda i kraft senare precis på samma sätt som vi föreslagit beträffande arbetsgivaravgiften, som ju har en annan effekt. Naturligtvis skulle ingenting vara angenämare än att kunna stå här och säga: Skulle vi efter valet få en ny regering, blir det stora skattelättnader med en gång. För en politiker skulle det vara skönt att befinna sig i den angenäma situationen att han kunde säga: Framöver får ni stora skattelättnader. Jag tror dock inte att någon politiker varit i en sådan situation under de 25—30 år jag varit i riksdagen. Men vi kan säga att vi vill ha en lättnad, vi skall bromsa upp utgifterna och vi skall tillsätta en sådan förkättrad besparingsutredning som finansministern inte vill höra talas om, därför att den gamla för tio år sedan inte var särskilt inkomstbringande för honom. Men tänk om alla skulle säga: Detta prövade jag för tio år sedan och det gick inte, så det prövar jag aldrig mer. Man gör inte gärna så. Att utrymmet för reformer är dåligt vet vi, liksom att önskemålen om viktiga och angelägna reformer är många. Pensionärerna vill ha sin del av reformerna. En utredning beträffande denna grupp pågår, och vi får hoppas att den snart kommer att framlägga sina förslag och att vi har råd att genomföra dem.

Barnfamiljerna vill ha sin del, och undervisningen kommer att sluka stora summor. U-landshjälpen, som vi talat om i går, är ett gigantiskt problem som kommer att kräva mycket pengar. Inom parentes vill jag säga att visst skall vi göra allt vi kan för u-länderna, men om det är bara vi som gör någonting och vi inte får de andra industriländerna med oss blir effekten mycket blygsam. Slut satsen måste därför vara att vi — om vi har den bestämda uppfattningen, vilket jag för min del har, att industriländer och u-länder ekonomiskt måste förenas — inte skall sky några amsträngningar för att klargöra situationen för andra länder och försöka få dem med. Vi skall säga till dem: Vi är villiga att göra en stor och betydande insats, om ni också är det. — Det är kanske tillåtet att tala om dessa problem även i denna debatt, herr talman, eftersom varje sådan åtgärd har en betydande ekonomisk räckvidd, och det är ju om ekonomin vi nu talar. Alla de önskemål som vi har måste vägas mot önskemålet om skattesänkningar. Helst skulle vi väl inte vilja ha några skatter alls eller sänka dem till hälften, men något sådant talar naturligtvis ingen om. Vi vet att utrymmet för totala skattelättnader är mycket begränsat för att inte säga obefintligt — i varje fall enligt min mening — ett tag framöver. Det blir väl debatter härom nästa vår också. Om utvecklingen går i rätt riktning skulle ingenting vara mig kärare än att då kunna säga: I dag tar vi ett första steg på vägen mot skattelättnader. En permanent sänkning av skattetrycket skulle enligt min mening innebära att man inte kan ge det av många, ja alla åldringar — utom möjligen de få som har mycket pengar — efterlängtade tillskottet till folkpensionen. Detta tillskott tycks man på politiskt håll vara intresserad av och det är för närvarande föremål för utredning. Barntillsynen kräver mycket pengar, och sjukvården är ju inte som den skall vara. När det gäller åldringarna är kanske själva vården i åtskilliga fall mer angelägen än en höjning av pensionerna. Jag hör så många olika uppgifter om vad åldringarna vill. Men jag hör bara en uppgift från åldringarna själva när jag talar med dem: Försök ordna så att jag får stanna hemma så länge min hälsa medger det; kan inte en hemsamarit få komma till mig två gånger i veckan och, när jag blir litet mindre pigg, kanske en timme om dagen. Men på vad man kallar experthåll — experterna är bra, men de är farliga också — får man höra, att den här anstaltsvården är så bra. Och visst är den bra på sitt sätt — det är inte tu tal om det; det är trevliga rum 0. s. v. Men se, de gamla känner sig inte hemma när de kommer till kollektivet. Det är så mycket vi behöver göra, och därför tror vi inte att vi i dag kan gå in för en total skattelättnad. Här går faktiskt en skiljelinje mellan högern och mittenpartierna. Men om vi sätter oss ned och räknar och prioriterar, så skall vi nog finna, att det finns många inom högerpartiet som delar vår mening. Jag tror det. Tro är tro — den kan vara felaktig — men om det nu skulle visa sig angeläget att försöka jämka ihop oss, så har jag nog den uppfattningen, att — vad skall jag säga — den förnuftigaste linjen ändå kommer att segra. Det kan ju finnas förnuft i bägge linjerna, men jag skulle inte tro att så många här i kammaren svävar i okunnighet om vilken linje jag tycker är den förnuftigaste. Men samtidigt måste det ingå i ett sådant resonemang, att vi först skall inrikta ansträngningarna på att undvika skattehöjningar. Vi har varit vana vid skattehöjningar, men det går inte att vänja sig vid allting. Jag erinrar mig den gamla historien — jag har inte hört den bara här i Sverige utan även i andra länder — om bonden som hade vant av hästen med att dricka. Så skulle han vänja hästen av med att äta också, men se det gick inte, ty hästen dog dessförinnan. Man kan vänja sig vid allt och även vid ständiga skattehöjningar, men det finns en gräns. Det måste vi göra klart för oss. Statens inkomster kommer väl att stiga i det här landet, särskilt om man kan göra någonting för att förbättra konkurrensförmågan och få in mer pengar från utlandet. Vi har en stegring av produktionen, och därmed stiger det allmännas skatteinkomster. Det är väl då man skall göra en avvägning. Skall vi ta den eller den reformen eller ska vi satsa litet av pengarna på skattelättnader?

Finansministern sade för ett år sedan, att nu börjar det gå uppåt, och han säger ungefär detsamma nu. Jag skall inte tala om vad jag trodde om spådomen då; det är inte aktuellt. Men i dag tror jag en aning mer på den. Men jag tror att finansministern är alltför optimistisk i fråga om takten, och jag har bara den förhoppningen, att det är finansministern och inte jag som får rätt.

Herr talman! Ett studium av årets kompletteringsproposition leder rätt snart till tanken på de romerska imperatorerna, som rullade fram på triumfvagnen, hyllade av de skaror de själva kallat samman, men med en slav vid sidan med uppgift att påminna triumfatorn om hans dödlighet.

Vi behöver inte tveka om vem som är upphovsman till följande nästan magistrala betygsättning av regeringens egen politik: ». .. utsikterna för 1968 tyder på att den svenska ekonomins utveckling kommer att präglas av både stabilitet och snabb tillväxt.

Det kommer en tid efter valet också.» Och så kryddas anrättningen, låt vara något försiktigt, med följande mer realistiska erinringar om den verklighet, som vi befinner oss i: Det torde »inte vara möjligt att under de närmaste åren hålla samma höga ökningstakt för de offentliga utgifterna som hittills under 1960-talet». Det krävs »en hög grad av restriktivitet i den offentliga utgiftsprövningen». Investeringsutvecklingen under resten av 1960 talet blir »i hög grad bestämmande för tillväxtmöjligheterna under de första åren av 1970-talet. En fortsatt långsam utveckling för näringslivets investeringar skulle sålunda kunna försämra utgångsläget för 1970-talets produktionsökningar och därmed också minska utrymmet för tillväxten av såväl privat som offentlig konsumtion.» — Politiken måste »för de närmast kommande åren inriktas på att främja en ökning av näringslivets investeringar». Vi måste fortsätta utbyggnaden och utvecklingen av vårt näringsliv, som är utsatt för »hård internationell konkurrens och med lägre självfinansiering än tidigare».

Herr talman! Visst inger dagens internationella konjunkturbild förhoppningar inför framtiden, och det är mycket som tyder på att botten i konjunktursvackan har passerats och att vi är på väg mot en internationell efterfrågesituation som väsentligen kommer att öka kapacitetsutnyttjandet i det europeiska näringslivet. Särskilt snabbt, förvånansvärt snabbt, har vändningen kommit i Västtyskland, i själva verket så snabbt att vissa uppbromsande åtgärder inte ter sig alldeles uteslutna. Det finns nämligen ingenting som tyder på att Västtyskland skulle vara berett att acceptera en expansionistisk politik som på nytt skulle hota prisoch kostnadsstabiliteten. Finansministerns i kompletteringspropositionen framförda önskemål i motsatt riktning får tas för vad de är, nämligen ett önsketänkande av en finansminister, som mindre än de flesta andra europeiska finansministrar varit beredd att prioritera stabiliseringspolitiken. Ingenting vore naturligtvis för herr Sträng mera välkommet än en mera äventyrlig ekonomisk kontinentalpolitik som återställde de besvärliga kostnadsrelationer som vår socialdemokratiska överhettningspolitik skapat. Men jag tror att det är farligt att räkna med sådana förväntningar. Till de negativa inslagen i denna bild hör den allmänna restriktivitet som kan komma att ytterligare framtvingas genom betalningsbalansens läge i Storbritannien och Förenta staterna. Störningarna på den internationella valutamarknaden kan över huvud taget medföra konsekvenser som är svåra att just nu överblicka. Den fråga, herr talman, som framför allt förtjänar att diskuteras och analyseras är, om och i vad mån en konjunk turuppgång kan vara ägnad att lösa våra aktuella konkurrensoch sysselsättningsproblem. På den punkten finns det berättigad anledning att var pessimistisk. Våra nuvarande svårigheter, som i första hand har konkretiserats för den enskilde arbetstagaren i en betydande arbetslöshet, har inte sin grund i sjunkande export. även om exportökningen förra året var lägre än enligt prognoserna kunde vi likväl registrera en ökning. De starkt försämrade konkurrensbetingelserna kom däremot till uttryck i en betydligt lägre lönsamhet som i sin tur både inom exportoch hemmamarknadsindustrin föranledde utomordentligt hårdhänta rationaliseringsåtgärder. Personalbegränsningar, fusioner och företagsnedläggelser — sådant som i den allmänna debatten brukar benämnas strukturrationaliseringar — kan inte i första hand, än mindre enbart, tillskrivas den snabba tekniska utvecklingen utan de är främst ett uttryck för en från kostnadssynpunkt nödvändig anpassning till det internationella konkurrensläget. Att denna process redan förbättrat produktivitetssiffrorna är ovedersägligt. På vissa håll har operationen lyckats. Men det är å andra sidan obestridligt att, såsom erinras i propositionens »nyktra» del, den uppnådda produktivitetsstegringen i viss mån är att betrakta som en engångsvinst. Och generellt sett kvarstår, framför allt inom verkstadsindustrin, lönsamhetsoch kostnadssvårigheterna som akuta. Även i ett avsevärt bättre konjunkturläge kommer de att vara det svenska näringslivets allt överskuggande problem. Kompletteringspropositionens beskrivning av läget i dess valtaktiskt upplagda, sangviniska avsnitt utgör enligt min mening en otillåten skönmålning. Det framhålles bland annat att »självfinansieringsgraden i det svenska näringslivet fortfarande måste betraktas som hög» och att »lönsamhetsläget i näringslivet genomsnittligt har för bättrats». — »Att enstaka företag kommer i krislägen torde», heter det, »vara ett resultat av många samverkande faktorer och kan därför inte ges någon generell förklaring.» Men så okunnig får väl ändå inte en finansminister vara, och det är naturligtvis inte heller statsrådet Sträng. Eller kan verkligen finansministern här i riksdagens andra kammare upprepa påståendet, att det inte finns någon generell förklaring till de krislägen i vilka inte bara enstaka utan ett mycket stort antal svenska företag råkat under de senaste åren? Om finansministern kan göra det tycker jag att han borde byta rådgivare. Inte heller andra utbyten behöver naturligtvis uteslutas. Eller förhåller det sig, herr talman, när allt kommer omkring på det sättet, att finansministerns — jag vågar säga spelade — okunnighet om det svenska näringslivets konkurrensproblem utgör förklaringen till finansministerns påtagliga oförmåga att skriva ut det recept som patienten just nu behöver? Man kan kanske inte kräva av den som inte har förmåga att ställa riktiga diagnoser, att han skall kunna ge de behövliga ordinationerna.

Nu kommer kanske finansministern 9 att förneka riktigheten av den teckning av läget som jag har gjort av dagens svenska företagsamhet. Finansministern kommer kanske att göra gällande att bilden är betydligt mera nyanserad och mer splittrad. Överhettningstendenser på vissa håll bryter sig mot ett mycket lågt resursutnyttjande på annat håll, och slutsaten blir med finansministerns egna ord — hämtade ur kompletteringspropositionen, att »generella och långsiktigt verkande stimulansåtgärder redan av det skälet är uteslutna. Dessutom måste åtgärderna i möjligaste mån riktas direkt mot de områden där de lediga resurserna finns. Det betyder att exempelvis allmänna skattesänkningar i det rådande läget inte kan komma i fråga.» När kunde över huvud taget allmänna skattesänkningar komma i fråga? Det begreppet saknas i finansministerns ordbok, trots att vår skattebelastning är den tyngsta och vår progressivitet, i varje fall i medelinkomstlägena, den brantaste i hela världen. Men bortsett härifrån är inte finansministerns beskrivning av läget godtagbar. Visst föreligger olikheter både regionalt och branschvis, visst är skillnaderna stora mellan de typiska basindustrierna som bygger på malmen och skogen samt de tekniskt inriktade förädlingsindustrierna, men gemensamt för dem alla är det högt uppskruvade kostnadsläget och den dåliga lönsamheten. Vår internationella konkurrenssituation är i dag över huvud taget sådan, att — alldeles oberoende av de behov som kan föreligga av lokalt eller branschvis insatta åtgärder — generellt verkande långsiktiga kostnadssänkande insatser inte kan uteslutas. Man frågar sig vilka bevekelsegrunder som ytterst bestämmer finansministerns restriktivitet. är det oron för att sådana stimulansåtgärder i förening med en konjunkturuppgång skall skapa ett lika överhettat klimat som det vi hade för några år sedan, då vi lade grunden för de svårigheter vi nu har att kämpa emot? Risken finns obestridligen, framför allt om man som regeringen räknar med en väsentlig uppgång av de offentliga investeringarna medan de direkt välståndsskapande privata investeringarna blir i stort sett oförändrade. Jag tror för egen del att förklaringen är en annan. Inför ett val där socialdemokraternas möjligheter att lyckas bedömes bero på hur partiet skall komma till rätta med den radikala, mot herr Hermansson vettande flygeln, ter sig politiska åtgärder som är ägnade att främja det näringslivs arbetsbetingelser, som man i andra sammanhang så gärna misstänkliggör, som direkt motbjudande. En beskyllning — som säkert kommer som ett brev på posten — att vara köpt av storfinansen orkar dagens svenska regering inte bemöta, i varje fall inte under de tre och en halv månader som är kvar till valet. Men man är samtidigt klart medveten om att näringspolitiken i vidsträckt bemärkelse inte kan negligeras. Vi är inte så oupplysta här i landet — möjligen med undantag av vissa högljudda kretsar bland dagens studenter, som verkligen inte tycks ha lust att leva upp till det vedertagna akademiska kravet på vetande — att vi i allmänhet inte begriper, att tryggheten skapas av företagen och att vårt välstånd står och faller med det svenska näringslivets konkurrenskraft. Men då en yrvaken socialdemokrati konfronteras med kraven på en aktiv näringspolitik blir det den gamla vedertagna doktrinära misstänksamheten mot fri företagsamhet som påverkar bedömningen. Den, vågar jag säga, vidskepliga övertron på den politiska maktens möjligheter att styra och reglera utvecklingen träder då i förgrunden. Man vill inte satsa på generellt verkande stimulansåtgärder, inte på en översiktlig ramplanering inom vilken samordnade initiativ med statliga in jektioner, där sådana kan visa sig behövliga, följs upp och ges full effekt inom det på fritt företagande inriktade näringslivet. I stället lägger regeringen tyngdpunkten på statlig insyn, kontroll och dirigering. Det allvisa kunnande som man tror sig besitta i kanslihuset skall garantera att nya resurser skapas eller att befintliga resurser utnyttjas bättre än för närvarande. Misstron mot det näringsliv som har skapat dagens välstånd lyser igenom. Nu skall det bli bättre. Nu skall Krister Wickman och hans pojkar dra upp linjerna för ett verkligt konkurrenskraftigt näringsliv, det näringsliv som dagens teknokrati behöver. Jag citerar på nytt: »För politiken är det en central uppgift att leda utvecklingen — — — — och att både stimulera och ta initiativ till en investeringsinriktning som främjar förnyelsen och tillväxtförmågan i vårt näringsliv.» Vi behöver ett »riktigt investeringsurval». - Näringsstrukturen skall utvecklas »enligt genomtänkta planer, där de sociala problem som följer i strukturomvandlingens spår kan bemästras». Denna hybris skall förmedlas genom de instrument, som under kraftigt politiskt trumpetande såg dagens ljus förra året och i år, den nya finansieringskällan, det statliga utvecklingsbolaget och det näringspolitiska rådet. Den nya översiktliga planeringen har vi hittills egentligen bara sett vissa allmänna konturer av. Herr talman! Ingen vill i dag bestrida behovet av samordning och planering — tvärtom. Morgondagens samhälle och företagande torde helt enkelt förutsätta starkare engagemang än tidigare från samhällets sida och en längre gående samordning mellan det allmänna och de enskilda. Felet med den <socialdemokratiska synen på dessa frågor är socialdemokraternas bundenhet vid det förflutna och deras oförmåga att i den praktiska politiken bortse från marxistiska och socialistiska tankegångar. Det finns en ovilja att acceptera att en symbios mellan stat och näringsliv inte behöver innebära dirigering och politisering utan kan vara ett samspel, där allas våra gemensamma, genom staten förmedlade resurser skall utnyttjas så att största möjliga effektivitet utvecklas med det för hela samhället mest tillfredsställande utbytet. Arbetsförmedlingsproblemen löses bättre genom en avpolitisering än genom en ökad politisering av näringspolitiken. Det är därför som jag kritiserat både Investeringsbanken och utvecklingsbolaget. De i och för sig berättigade syften som man har velat nå med de nya institutionerna har förfuskats genom deras starka förankring i kanslihuset. Andra lösningar hade varit mera ägnade att ge ett på lång sikt bättre resultat, och man hade också kunnat förebygga de motsättningar och den misstänksamhet i näringslivet, som de genomskinliga och säkerligen också avsedda politiska ambitionerna har lett till. Herr talman! Nu som tidigare kan vi i det »bokslut» som vi har för det snart förflutna budgetåret konstatera, hur vanskligt det är att ställa prognoser och hur illa prognoserna slagit in. De som har brukat kritisera finansministern för hans kategoriska uttalanden om den ekonomiska utvecklingen och för hans ännu mer kategoriska fördömanden av oppositionspartiernas avvikande förutsägelser har denna gång verkligen fått vatten på sin kvarn. Vad man ytterligare får belägg för då man studerar - kompletteringspropositionen är budgetens inkomstsidas starka beroende av våra möjligheter att ta till vara landets produktiva resurser. Statsinkomster är inga statiska begrepp — tvärtom — och det bör finansministern och även andra hålla i minnet då man diskuterar det s.k. samhällsekonomiska utrymmet för produktionsstimulerande skattesänkningar. I förra årets statsverksproposition räknade finansministern med ett totalbudgetunderskott på drygt en miljard kronor. Redan i maj hade beloppet stigit med nära 500 miljoner kronor. I årets finansplan har det höjts med ytterligare 1,3 miljard kronor och nu anges det i kompletteringspropositionen till 3,3 miljarder kronor, vilket alltså innebär en ytterligare höjning med 500 miljoner kronor. Avvikelsen uppgår alltså från den första presentationen till i runt tal 2,3 miljarder kronor. På motsvarande sätt har prognoserna för nästa budgetår från januari i år fram till i dag måst räknas upp med i runt tal 550 miljoner kronor. De angivna saldoförskjutningarna beror på att siatsinkomsterna måst räknas ned väsentligt. Statsinkomsterna har över huvud taget fr.o.m. budgetåret 1966/67 uppvisat en betydligt svagare ökningstakt än tidigare under 1960-talet. Samtidigt har statsutgifterna stigit snabbare än tidigare, framför allt till följd av insatser för att stimulera sysselsättningen — jag skall gärna tillägga att det varit nödvändiga sådana. Dessa siffror bekräftar alltså, hur svårt det är att även för en rätt näraliggande framtid göra bestämda och exakta uttalanden om vilka totalsaldon som kan anses samhällsekonomiskt acceptabla. Den förväntade utvecklingen av bruttonationalprodukten har finansministern också måst räkna med. De privata investeringarna och exportökningarna har inte heller motsvarat förväntningarna. Men nu är, såsom jag redan sagt bedömningarna för nästa budget generellt sett optimistiska — i vissa avseenden, framför allt då det gäller effekten i sysselsättningsökning av det: väntade konjunkturomslaget, enligt min mening alltför optimistiska. | Det är egentligen, herr talman, rätt förvånande att investeringsinriktningen inom näringslivet i dag inte är mera progressiv — för att använda finans ministerns älsklingsord — än vad prognoserna tyder på. Alla är överens om att ett konjunkturuppsving tydligen är att förvänta. Investeringsfonderna har släppts loss, och även i övrigt har vissa, låt vara mera begränsade, stimulansåtgärder vidtagits. Men ändå saknas den verkligt positiva investeringsbenägenhet, som borde ha varit en följd av tron på framtidens möjligheter. Uppenbarligen fordras något mera än fondfrisläpp och liknande åtgärder. Den enda rimliga förklaringen är — bortsett från en alltjämt kvardröjande överkapacitet på vissa håll — bristande lönsamhet som väsentligt försvagat den självfinansieringsförmåga, som i sin tur utgör en väsentlig förutsättning för en fortsatt utbyggnad och utveckling av det svenska näringslivet. På denna betydelsefulla punkt tiger finansministern — ja, tiger gör han egentligen inte, ty han anser, som jag redan påvisat, att självfinansieringsförmågan i vårt näringsliv är hög. Även då det gäller dagens sysselsättningsproblem, som de svenska löntagarna upplever mera påtagligt än någonting annat, är finansministern ovanligt tystlåten. Låt vara att läget, framför allt beroende på säsongförhållandena, avsevärt förbättras under sommaren och låt vara att förhållandena generellt sett antagligen blir mera tillfredsställande under nästa budgetår än under det snart förflutna, så kommer problemen ändå att kvarstå och kräva mera målmedvetna åtgärder från statsmakternas sida än vi hittills sett prov på. Det är inte genom arbetsmarknadspolitiska insatser som vi löser problemen; vi kan däremot dämpa och överbrygga dagens svårigheter. Vi måste vara medvetna om att konjunkturuppsvinget inte automatiskt lägger allting till rätta. Den nyligen redovisade industriprognosen bygger på en successiv minskning av antalet arbetstagare i industrin och har alltså radikalt underkänt tidi gare förutsägelser om en fortgående ökning av antalet anställda. Från produktivitetssynpunkt är detta givetvis tillfredsställande. Men de som drabbas av de framtvingade personalrationaliserande åtgärderna kan ställa krav på en ekonomisk politik som är direkt ägnad att skapa nya resurser och nya utvecklingsmöjligheter. Här möter vi emellertid den socialdemokratiska politikens kinesiska mur. Herr talman! Den fråga som vi i dag framför allt har att besvara är vilka statsfinansiella och samhällsekonomiska slutsatser som kan dras av det aktuella konjunkturläget och vilken statlig upplåning som kan tolereras. Vi har att väga behovet av konjunkturstimulerande åtgärder mot riskerna för en ny ekonomisk överhettning. Vi skall inte överdimensionera dessa risker, men de finns alldeles uppenbart. Och det sämsta som kunde hända vore att vi i det kostnadsläge, som vårt land för närvarande befinner sig i, på nytt råkar in i en inflationsdrivande överkonjunktur. Inte minst den snabba offentliga utvecklingstakt som finansministern själv räknar med under de närmaste åren är oroande i detta sammanhang. Det kan bli svårt att åstadkomma den nödvändiga dämpningseffekten, om näringslivet plötsligt skulle ställa krav på ett väsentligt utvidgat investeringsutrymme. Å andra sidan ter det sig lika orimligt att skärpa kostnadsbelastningen och trycket på arbetsmarknaden genom en skatt på arbetslöner och genom höjning av ATP-avgifterna. Inte minst för den mindre och medelstora företagsamheten, som inom vissa branscher i dag kämpar med mycket stora svårigheter, måste sådana åtgärder uppfattas som direkt utmanande. De kommer att ytterligare dämpa investeringsbenägenheten och kan leda till att även företag som har möjligheter att överleva den nuvarande krisen kommer att avveckla. Men det vore enligt min mening lika felaktigt att sänka omsättningsskatten och därigenom stimulera konsumtionen och aktiviteten över huvud taget. Jag kan alltså ansluta mig till — och jag är glad varje gång jag kan ansluta mig till finansministern — de kritiska synpunkter som finansministern anlagt på det förslag som framförts bl.a. av LO. Det är i första hand de produktiva krafterna som iskall stimuleras. Investeringarna måste på nytt drivas upp. Marginalskatterna måste angripas och progressiviteten måste bringas ned. Det finns många starka skäl att inleda en blivande skattereform med åtgärder i denna riktning. För det första råder det inget tvivel om att majoriteten av det svenska folket uppfattar de nuvarande marginalskatterna som orimliga och att beskattningen av merinkomster leder till skatteskolk i olika former. Jag utgår från att finansministern tagit del av den redovisning som i statsrevisorernas berättelse lämnas rörande de innestående beloppen av oguldna förfallna skatter. För det andra drabbar den kostnadsdrivande effekten näringslivet alldeles särskilt hårt. Inte minst för de för den framtida utvecklingen betydelsefulla företagen — de som utnyttjar särskilt kvalificerad specialutbildad arbetskraft och som satsar på nya initiativ och forskningsinsatser — medför de starkt progressiva direkta skatterna merkostnader, som deras konkurrenter utomlands inte behöver dras med. För det tredje tror jag att för en lugn utveckling av den kommande avtalsrörelsen vore en manifestation från statens sida om en sänkning av de direkta skatterna ägnad att dämpa krav och kompensationskrav. T. o. m. finansministern har, om jag inte minns fel, någon gång vitsordat att en reform av marginalskatten är angelägen. Samtliga borgerliga partier och framför allt folkpartiet har i flera år pekat på nöd vändigheten av en sådan reform. Vi i högerpartiet menar att det mot bakgrund av dylika uttalanden och med kännedom om folkmeningen samt även av andra skäl är nödvändigt att i handling någon gång visa att man verkligen menar allvar. Vårt förslag att utjämna de värsta marginalskattepucklarna i medelinkomstläget medför inte någon stor skattelättnad för nästa år. Det är alltså inte fråga om någon stor skattelättnad, så herr Hedlund kan känna sig mycket belåten. I förening med en höjning av ortsavdragen skulle statens inkomstbortfall rent matematiskt bli i runt tal 350 miljoner kronor, men i verkligheten torde bortfallet bli väsentligt mindre. För den enskilde skattebetalaren blir effekten också relativt liten — det skall vi inte sticka under stol med. Låt mig medge att åtgärden främst har en symbolisk betydelse. Det är förmodligen därför de övriga partierna i skön förening med sådan frenesi har kastat sig över oss. Man är medveten om vilket gensvar en dylik, låt vara begränsad, åtgärd möter bland flertalet väljare i vårt land, och man skyndar sig att göra gällande, som de två tidigare talarna gjort, att det är samhällsekonyoomiskt omöjligt och ansvarslöst att genomföra en sådan skattesänkning. Herr talman! Jag måste säga att jag häpnar över den argumentation som många använder i dessa angrepp. Finansministern brukar göra gällande dels att förslaget är betydelselöst för den enskilde, dels att det leder till en skattelättnad av några öre i veckan för en inkomsttagare i 20 000-kronorsklassen, men till 900 kronor om året för de rika. Om nu detta förslag är så betydelselöst, varför dessa hårda angrepp? Varför skall man behöva använda den besynnerliga argumenteringen med jämförelser mellan veckovinst och årsvinst? Jag skall uppriktigt säga statsrådet Sträng att detta slag av argumentering bara stärker oss i vår övertygelse. Om man måste använda dylika metoder för att komma åt en motståndare tyder det på att man saknar en övertygande saklig motivering. Så länge måste väl ändå statsrådet Sträng ha varit finansminister att han är medveten om — och också måste erkänna — att varje sänkning och varje höjning av marginalskattepucklarna i ett skattesystem, grundat på procentuella uttag, måste få en större effekt i kronor och ören räknat för den som tjänar 40 000 kronor än för den som tjänar 20000 kronor. Matematikens lagar kan inte herr Sträng — och ingen annan heller — sätta sig över. Jag tycker, herr talman, att finansministern borde vara försiktig med att kasta sten när finansministern vandrar omkring i drivhus. Vilka inkomstgrupper gynnades av hans eget i och för sig riktiga förslag om den frivilliga särbeskattningen för några år sedan? Aldrig tidigare har väl en skattereform i så hög grad gynnat de s.k. rika som just den reformen. Herr talman! Att vi också har funnit särskilda skäl föreligga för att minska pensionärernas skattebörda har andra motiv än samhällsekonomiska och kostnadssänkande. Vi har i princip den meningen att folkpensionerna borde vara skattefria. Men vi är självfallet medvetna om de tekniska svårigheter som möter en sådan reform med hänsyn till marginaleffekterna och därav föranledda psykologiska :konsekvenser när det gäller sidoinkomster. Även om problemet är svårt måste det kunna lösas. Vi har begärt att denna fråga skulle utredas, men våra krav har avvisats. I avvaktan på utredning har vi emellertid fordrat en höjning av ortsavdragen som medför en viss, inte så stor men dock inte oväsentlig, skattelättnad för den grupp av människor som genom sitt arbete lagt grunden till dagens välstånd i vårt land. år medför större inkomstbortfall än 350 miljoner kronor är vi naturligtvis medvetna om. Man kan emellertid inte ställa större anspråk på ett oppositionsparti än på ett regeringsparti. Lika litet som vi kan kräva av regeringspartiet att det i dag skall redovisa en balanserad budget för räkenskapsåret 1969 69 har vi redovisat en lika stark budget som regeringspartiet. Jag bortser då från vår vägran att nu acceptera beslut om införande av en löneskatt från den första januari. Den frågan får lösas då konjunkturbilden medger en klarare bedömning. Men i övrigt kan från samhällsekonomisk eller statsfinansiell synpunkt ingen kritik riktas mot vår budgetredovisning. Vi har föreslagit sådana besparingar och sådana inkomstförstärkande åtgärder att vi har utrymme för både den skattesänkning jag här har talat om och för en höjning av an slagen — i förhållande till regeringens förslag — till både försvar och polisväsende. Över huvud taget bortser man inom regeringspartiet nu som eljest från den resursskapande effekten av en skattereform. Vi är alldeles övertygade om — och vi har stöd av erfarenheterna från andra länder — att en skattereform är ägnad att driva fram nya initiativ och att stimulera de produktiva krafterna till nya insatser, inte bara till gagn för samhället utan även till fördel för statsfinanserna. Skulle det emellertid visa sig att vår blygsamma skattereform vid ingången av följande budgetår skapar sådana luckor i statsbudgeten, som icke är samhällsekonomiskt motiverade, måste självfallet andra åtgärder komma i fråga. Liksom allmänna skatteberedningen på sin tid anser vi att i så fall en förskjutning av skattetrycket från den direkta till den indirekta beskattningen bör övervägas. Det har vi sagt, och jag upprepar det i dag. Till sist, herr talman: Om detta anförande skulle till kammarens ledamöter ha förmedlat en stämning av pessimism inför framtiden, har det inte varit avsikten. Ett oppositionspartis uppgift är att rikta strålkastarna mot de punkter i den sittande regeringens program och mot de analyser och prognoser som man anser felaktiga eller missvisande. Under sådana förhållanden måste självfallet en redovisning uppfattas som övervägande negativ. Jag vill därför försöka återställa proportionerna genom att stryka under att det också finns positiva inslag i väven. Vår ekonomi är i dag mera balanserad än den har varit på många år. Den minskade sysselsättningen och åtstramningen på arbetsmarknaden — vilket de direkt berörda upplever som djupt oroande och allvarliga — har bidragit till att skapa balans på arbetsmarknaden. Det är de negativa effekterna som har lett till denna balans. Efterfrågan har minskat och prisstegringstakten har, ehuru den fortfarande inte är tillfredsställande, likväl dämpats i förhållande till tidigare. Jämvikten i våra inr ternationella betalningar har förbättrats, och kreditmarknaden kan i dag möta de kreditbehov som kommer till uttryck. Produktivitetsutvecklingen i näringslivet har också förbättrats under trycket främst av de tidigare snabba kostnadsstegringarna. Vi har alltså i dag ett rätt tillfredsställande underlag för det konjunkturuppsving som vi nu väntar på, under förutsättning att vi håller nerverna i styr och inte förleds till åtgärder som bäddar för en ny inflationistisk överkonjunktur. Vi har ett allsidigt utvecklat och effektivt näringsliv. Vi har skickliga forskare, företagare, tekniker, tjänstemän och arbetare, och det finns ingen anledning att på lång sikt göra en pessi mistisk bedömning av våra framtidsutsikter. De negativa sidorna av bilden har jag utförligt berört, de höga kostnaderna, den sänkta lönsamheten, den minskade <:självfinansieringsförmågan, den alltför låga investeringstakten och de kvarstående sysselsättningsproblemen. Men det mest allvarliga är den obenägenhet som jag tycker kommer till uttryck från regeringens sida att angripa just de sistnämnda problemen. Man är visserligen i det som jag benämnt nyktra avsnittet av kompletteringspropositionen beredd att vitsorda att man bör satsa på näringslivets investeringar men man är inte sinnad att dra de ekonomisk-politiska slutsatserna av det erkännandet. I detta som i andra hänseenden är, förefaller det mig, regeringen belastad av doktrinära politiska föreställningar, som inte hör hemma i dagens samhälle. För att utnyttja vårt goda utgångsläge krävs en betydligt mer förutsättningslös politisk syn på samordningen av åtgärder mellan stat och näringsliv och på de arbetsbetingelser som är nödvändiga för att den fria företagsamheten som karakteriserar vår blandekonomi skall ge full effekt till gagn för trygghet, sysselsättning och fortsatt utveckling. Herr talman! I detta anförande har jag redan redovisat motiven och underlaget för vårt skatteförslag, men de synpunkter som framfördes av herrar Wedén och Hedlund gör att jag känner mig manad att tillägga ytterligare några ord. Jag kan konstatera att herr Hedlund som den kloka hästkarl han är var mera dämpad i sin bedömning än vad Sven Wedén var. Jag tycker detta är lovande. Jag skulle också vilja använda samma terminologi som Sven Wedén. Jag tar alltså inte »så allvarligt» på kritiken. Vi ligger i själva verket mycket nära varandra i allt det väsentliga. Så länge det finns tre olika oppositionspartier måste det finnas divergenser på olika punkter, det får bå de vi och väljarna acceptera. Väljarna har vid valet i höst möjlighet att betygsätta de tre oppositionspartiernas politik, och denna betygsättning kommer självfallet att påverka förhandlingsläget i en eventuell blivande regering. Det gäller tre i stort sett jämnstora partier som skall förhandla om det blivande regeringsprogrammet. Inget av de partierna har preferens för den ena eller andra åsikten. Det blir en fri förhandling som är, det upprepar jag, beroende av hur väljarna har reagerat. Precis på samma sätt som det i Norge och Danmark gått att komma överens om ett regeringsprogram måste det finnas förutsättningar att komma överens här hemma. Jag vill också säga från denna talarstol att man skall vara försiktig med att dra för långt gående slutsatser av de kontroverser som ibland kommer till uttryck, det behov som det ena eller det andra partiet kan ha, särskilt när de är utmanade, att ta avstånd från vad det andra partiet har fört fram. I själva verket har samarbetet på den borgerliga sidan varit utomordentligt tillfredsställande. Många av de tidigare svåra motsättningarna har kunnat överbryggas. Jag har därför stor tillförsikt inför det kommande valet. När jag ändå här skulle vilja säga ytterligare några ord om skillnaderna på skatteområdet, gör jag inte detta för att komma åt det ena eller andra partiet, inte av elakhet. Jag gör det för att försöka göra klart för kammarens ledamöter hur nära varandra vi i själva verket ligger, hur stor överensstämmelsen är och hur litet det är som skiljer. Utgångspunkten för våra skatteresonemang var som bekant den allmänna skatteberedningens förslag år 1964. Inom den utredningen rådde full enighet. Herr Strängs partivänner var fullt överens med den borgerliga oppositionen om att man skulle åstadkomma en omfördelning från direkt till indirekt beskattning. Om jag inte minns fel angavs det i finansministerns direktiv att ett sådant mål skulle eftersträvas, men där kan jag missminna mig, och herr Sträng får i så fall förlåta mig. Marginalskatterna skulle under en femårig övergångstid reduceras successivt i betydande grad och samtidigt skulle ortsavdragen höjas. Sedan lades av skäl, som jag inte skall gå in på här, förslaget »på hyllan». Alltsedan dess har de tre borgerliga partierna i motioner till riksdagen varje år påmint om beredningens förslag och krävt att det skulle fullföljas. Vi har i högerpartiet legat något framför de andra, därför att vi har konkretiserat våra yrkanden och kanske varit något mera preciserade, men i princip har det icke förelegat någon som helst skillnad. Belysande för likheten är mittenpartiernas reservation till bevillningsutskottets betänkande nr 50 förra året. Där anfördes bl.a.: Underlåtenheten att i tid sörja för en genomgripande skattereform efter i huvudsak de riktlinjer som allmänna skatteberedningen förordade 1964 ter sig i dagens läge som ett allvarligt misstag. Den ekonomiska situationen skulle ha varit bättre om åtgärder i enlighet med vad som krävts från oppositionen vidtagits på ett tidigare stadium. Som riktlinjer för en skattereform angavs bl.a. sänkning av den direkta personliga inkomstskatten, justering nedåt av skalorna för marginalbeskattningen och reformering av grundavdragen samt sparstimulerande åtgärder inom den direkta beskattningen. Reservationen slutade med ett krav på förslag från regeringen till 1968 års riksdag om en allmän skattereform enligt dessa riktlinjer. Beträffande de direkta skatterna har vid årets riksdag i motioner från det hållet framförts likartade yrkanden.

Så brukar det låta. Men om nu högerpartiet tar ett mycket litet steg och gör det som de två partierna har önskat, varför blir det då så mycket buller? Jag har svårt att förstå det.

För en mycket stor del av arbetstagarna går mer än hälften av löneförhöjningar och extrainkomster bort i ökad skatt. Härigenom avtar givetvis individernas intresse för insatser på arbetsmarknaden. Detta torde i särskilt hög grad gälla hemmafruarna. Vad som därmed går förlorat för samhället i form av uteblivna pro duktionsökningar och uteblivet sparande uppgår säkert till betydande belopp. Det progressiva skattesystemets negativa verkningar i dessa avseenden har under många år successivt förvärrats, eftersom inflationen leder till att hela inkomstnivån i samhället pressas uppåt i allt högre skatteskalor. Därför inträder nu progressionen vid betydligt lägre inkomster än riksdagen ursprungligen tänkt sig.» Herr talman! Jag upprepar att jag inte citerade för att vara elak. Även om man i dag efter två timmars sömn skulle vara benägen att vara litet elakare än vanligt, är det inte därför, utan det är därför att jag vill visa att jag tycker att vad som är sagt är riktigt och att det motsvarar den grundsyn som vi har inom högerpartiet. Det är med stor tillfredsställelse jag noterar att grundsynen är gemensam inom hela den borgerliga oppositionen. Jag vill gärna tillägga — där är jag kanske litet elakare — att det är svårt att förstå det något orakelmässiga i kritiken mot oss. Vad vill man egentligen åstadkomma? Vilket är det konkreta syftet med kritiken och förslagen? Jag tycker nämligen inte att man kan tala om och propagera för skattesänkningar i allmänna, förledande termer och samtidigt tala mot skattesänkningar då sådana skall konkretiseras i de enskilda fallen. Den nyfikne lyssnaren frågar sig: När kommer någonting att hända? Begreppet »nästa år» är som bekant mycket relativt och kan med samma sanning upprepas år efter år. Mittenpartiernas skattekritik mot oss påminner om en läkare som säger till en blindtarmssjuk patient: Visst skall jag operera dig, men inte förrän du blir frisk. Skillnaden oss emellan är framför allt att högerpartiet ser det föråldrade skattesystemet och det hårda skattetrycket som en av orsakerna till den samhällsekonomiska sjukdomen. Vi måste ha en skattereform, me nar vi, för att råda bot på bristerna. Vi kan inte vänta till dess att svårigheterna är över. Då får vi vänta förgäves.